Herr talman! Herr Bergman har frågat mig, om jag vill verka för att befrielse från lagfartsstämpel medges, när kommunala eller allmännyttiga bostadsföretag sammanslås i rationaliseringssyfte eller ändrar sin juridiska form, vare sig detta sker i samband med kommunsammanslagning eller utan sådant samband. Med hänsyn till dessa bostadsföretags rent allmännyttiga karaktär bör ny stämpelskatt inte tas ut i de nu angivna fallen. En förutsättning härför bör vara att bostadsföretagets ändamål inte ändras. Befrielse bör liksom hittills medges i sådana fall med tillämpning av den s.k. nådeparagrafen i stämpelskatteförordningen. Regeringen kommer att ställa sig välvillig till ansökningar om sådan befrielse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min fråga. Såvitt jag kan bedöma innebär svaret i sak ett tillmötesgående av de önskemål som ligger bakom min fråga. Jag vill nu bara uttrycka den förhoppningen, att en undantagsregel beträffande de fall min fråga avsåg tas in i stämpelskatteförordningen, om det av andra orsaker blir aktuellt att ändra denna.

Herr talman! Herr Levin har frågat, om jag har övervägt att låta någon objektiv svensk eller utländsk vetenskapsman resa till Japan för att där studera de omskrivna kvicksilverförgiftningarna och de motåtgärder som vidtagits. Statens institut för folkhälsan har anhållit att medel ställs till förfogande för att bekosta resor till Japan för tre forskare som avser att där studera frågan om kvicksilver i fisk. ärendet prövas för närvarande i socialdepartementet. Jag vill nämna att även Fiskefrämjandet anhållit att informationer införskaffas från Japan i kvicksilverfrågan. Så har också skett genom ambassadens förmedling.

Herr talman! Jag har full förståelse för herr Levins önskmål att vi skall söka få fram så många fakta som möjligt kring de olyckor i Japan som varit orsakade av kvicksilver. Jag nämnde i mitt svar att departementet redan fått in vissa uppgifter via vår beskickning, och jag kan komplettera det med att naturresursutredningen för kort tid sedan också via beskickningens förmedling fått del av det material som nu finns i Japan. Materialet har redovisats i rapporter på japanska, avseende både katastrofen i Minamata och olyckan i Niigata. Niigatarapporten är faktiskt ännu inte publicerad i Japan, men man har varit vänlig nog att tillställa oss materialet. Enbart översättningen av materialet — sammanlagt cirka 400 sidor — drar en kostnad på 5 000 kronor, och framför allt tar det tid att få översättningen gjord. Det är således inte så lätt som man föreställer sig att överflytta iakttagelser som är gjorda i Japan så att materialet blir begripligt och användbart för oss. Nu kommer frågan, om man skall låta några forskare resa till Japan, att prövas i socialdepartementet. Självfallet kan det vara av visst värde att ett sådant studiebesök görs, men jag tror fortfarande att det största värdet ligger i de rapporter som kommer från vetenskapsmän och myndigheter i Japan.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om jag anser att det inom skolöverstyrelsen planerade nya klassificeringssystemet för skolbibliotek korresponderar med principen om samordning mellan en kommuns skolbibliotek och folkbibliotek. Enligt vad jag inhämtat från skolöverstyrelsen kan bakgrunden till den knapphändigt formulerade frågan vara det förslag till nytt uppställningssystem för skolans boksamlingar som två lärarförbund överlämnat till skolöverstyrelsen. Vad som föreslås i detta sammanhang är inte ett klassificeringssystem av det slag som används inom biblioteksväsendet utan ett system för uppställning av böckerna i anslutning till ämnena i grundskolans läroplan. En inom skolöverstyrelsen tillsatt arbetsgrupp sysslar med frågan att inom skolan skapa ett enhetligt system för registrering och information om läromedel. Det nyssnämnda av lärarförbunden utarbetade förslaget ingår i gruppens arbetsmaterial. Inom Överstyrelsen finns vidare en arbetsgrupp för = folkbiblioteksfrågan som behandlar frågan om samarbete mellan skola och folkbibliotek. Gruppen väntas framlägga förslag under loppet av innevarande år.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utbildningsministern för svaret, i vilket jag har fått bekräftelse på att man inom skolöverstyrlesen utreder frågan om ett nytt system för registrering och katalogisering av läromedel och böcker inom skolbiblioteken. I och för sig är syftet med detta gott, om det innebär att man skall förenkla sökandet efter böcker i skolbiblioteken. Att eleverna känner sig hemmastadda i skolans bibliotek och läromedelsrum är positivt. Emellertid får ett eventuellt genomförande av ett sådant förslag konsekvenser, som gör mig något betänksam. Det har blivit alltmer vanligt att kommuner sammanför sitt bibliotek med någon skolas för att samla biblioteksresurserna. Detta måste anses vara gynnsamt från låntagarens synpunkt och kanske också från skattebetalarens, eftersom det innebär en besparing och effektivisering. Jag känner bl.a. till två kommuner i Stockholms län, Märsta och Salem, som just nu håller på med planering av en sådan samordning. Om man skall få ett nytt system i skolbiblioteket och tillämpa det gamla systemet för registrering i kommunbiblioteket, måste man alltså arbeta med två olika system, vilket innebär en komplikation. Det är förståeligt att man i respektive kommuner blir litet tveksam i sin skolbyggnadsplanering och gärna vill ha besked om huruvida detta förslag verkligen skall genomföras. Vad som gör mig än mer betänksam är att det redan nu inom biblioteksväsendet i vårt land förekommer olika registreringssystem, varför det nya skulle medföra en ytterligare uppsplittring. Önskemålet om att få ett gemensamt system för registrering och katalogisering inom hela biblioteksväsendet växer sig allt starkare. Jag vill peka på ännu en komplikation. Det måste vara felaktigt att bygga systemet på läroämnena enligt läroplanen, eftersom denna successivt förändras. Det kan vidare vara svårt för eleverna att först lära sig ett system i skolan och sedan, när de som vuxna skall låna på andra bibliotek, träffa på ett helt nytt system. Svaret är positivt i det avseendet att det visar, att man även inom skolöverstyrelsen behandlar frågan om samarbetet mellan folkbibliotek och skola. Jag vill emellertid fråga hur beslutsfattandet kommer att ske. Vilken instans kommer att fatta beslut? Kommer förslaget att gå på remiss till exempelvis kom munförbunden och biblioteksorganisationerna?
Herr talman! Denna fråga rör mycket tekniska ting. Skolöverstyrelsen vill ha en helhetssyn på problemet om klassificering av läromedel av olika slag. Två förbund — Småskollärarförbundet och Lärarförbundet — har inlämnat ett förslag om att man skall göra en uppställning efter ämnena i grundskolan i stället för efter en normal metod. Denna framställning har hänvisats till den arbetsgrupp som sysslar med dessa frågor, såsom alltid sker i sådana fall. Det betyder emellertid inte att skolöverstyrelsen planerar att införa detta system. När det kommer ett förslag från två viktiga fackförbund måste man ju pröva det, särskilt som hela denna fråga är föremål för omprövning. Frågan om på vilken nivå besluten om detta samarbete skall fattas kan jag för dagen inte besvara. Jag föreställer mig emellertid att det inte kommer att bli på departementsnivå.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han kan tänka sig vidta några åtgärder i anledning av att studiemedelssystemet synes ha medfört en ökad skuldsättning för dem som examineras' från universitet och högskolor. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. finansieringen av bl.a. de universitetsoch högskolestuderandes utgifter under studietiden. Studiemedel utgår till samtliga studerande som bedriver sina studier i normal takt och de ges enligt mycket generösa villkor. Som en följd härav har anspråken på studiemedel vuxit kraftigt. För nästa budgetår anvisas över budgeten ca 700 milj.kr. till studiemedel. Reglerna om återbetalning av studiemedel innebär att återbetalningsskyldigheten anpassats till studiemedelstagarnas betalningsförmåga. Den som tillfälligt eller varaktigt får svårt att betala får sålunda uppskov med och i sista hand befrielse helt eller delvis från återbetalningsskyldigheten. Någon bärande kritik mot denna utformning har inte försports. Enligt min mening saknas mot denna bakgrund skäl att göra förändringar i studiemedelssystemet i här berörda avseenden.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Därav tycks med all önskvärd tydlighet framgå att statsrådet inte är sinnad att företa någon som helst översyn av studiemedelssystemet. Detta synes mig litet egenartat mot bakgrunden av vad regeringschefen lär ha sagt i Lund — det är en farlig stad där man lätt förleds att säga en hel del; jag återkommer emellertid till det. Först vill jag mycket kortfattat teckna bakgrunden till min fråga. Den är efter vad jag kan finna ganska dyster. Studiemedelssystemet — som jag i och för sig inte vill kritisera — har medfört ökad skuldsättning för dem som examineras från universitet och högskolor. Jag stöder mig härvid på en undersökning av SACO, och jag hoppas att den undersökningen är så tillförlitlig som en sådan bör vara. skuldsatta av: totalantalet studerande vuxit under senare år; man torde numera kunna räkna med att praktiskt taget varje nyutexaminerad akademiker är skuldsatt. Men det är inte bara antalet skuldsatta utan även de genomsnittliga skuldbeloppen som har ökat — en fördubbling talar man till och med om i denna undersökning. Man vill uppskatta studieskulden för en nyutexami nerad genomsnittsakademiker — om man nu kan tala om en sådan, men statistiskt får man väl göra det — till drygt 20 000 kronor. Den som studerade på 1930-talet tycker kanske inte att det är så mycket, men det är mycket pengar nu också, trots allt. Eftersom beloppet är indexreglerat kommer det dessutom att växa efter hand som inflationen fortskrider; man har inte den förmånen som vi hade på 1930-talet att få betala i andra pengar än man lånat. Så kommer jag tillbaka till vad jag inledningsvis talade om, nämligen att statsministern i Lund den 14 mars besvarade en fråga om studiemedlens storlek; frågan var bl.a. föranledd av hyreshöjningen på studentbostäderna. I svaret — jag hoppas att jag fått det rätt relaterat — avslöjade herr Erlander att han skulle tillsätta en ny utredning om studiemedlen just med tanke på hyreshöjningen. Nu har det blivit tyst om den saken.

Herr talman! Jag vill råda herr Nordstrandh att läsa svaret på sin fråga. I detta står nämligen mycket tydligt att det nu saknas anledning att förändra studiemedelssystemet i här berörda avseenden, och detta syftar på herr Nordstrandhs fråga. Herr Nordstrandh frågade nämligen, om man kommer att vidta några åtgärder i anledning av att studieskuldsättningen synes ha ökat. Jag kan inte tolka herr Nordstrandhs fråga på annat sätt än att han i likhet med Svenska Dagbladet och andra konservativa organ tänker att detta skall bli ett argument för det gamla kära förslaget om avskrivningsrätten. Nej, herr Nordstrandh, vad jag har svarat har inte något som helst samband med vad statsministern sade i Lund. Statsministern tog där upp frågan om studiemedelssystemets utformning som sådan. Han menade att det fanns anledning att nu, när systemet har verkat några år, göra en översyn av det. Departementet kommer också mycket snart att tillsätta en utredning, som skall genomföra den översynen av regelsystemet inom den ram som är angiven i 1965 års beslut. Herr Nordstrandh menade vidare att det var dystert att studenterna i sådan utsträckning har utnyttjat studiemedelssystemet. Först och främst är alla de som har kommenterat den gjorda undersökningen — i varje fall flertalet av dem — rörande överens om att de siffror som där presenteras är mycket osäkra. En generation som erhöll studiehjälp enligt ett äldre system jämförs med en enda årgång, som har fått studiemedel. Från denna utgångspunkt gör man sedan, såsom även SACO anför, ett räkneexempel. Man konstaterar dessutom i debatten kring detta räkneexempel att det är mycket osäkert uppbyggt. Men även om den bild som tecknats i den aktuella utredningen skulle vara riktig ställer jag frågan, om denna företeelse är så allvarlig. är den inte i stället ett uttryck för att systemet har varit effektivt och att studenterna upptäckt att det är förmånligt att utnyttja studiemedelssystemet? Att de begagnar sig av de förmåner som staten ställer till deras förfogande kan jag inte finna något dystert i. Det är i stället ett uttryck för att systemet, såsom det är skisserat i propositionen och tillämpas i praktiken, har blivit en succé.
Herr talman! Beträffande frågan om säkerheten i undersökningen vill jag först säga, att jag redan tidigare antydde att man får vara försiktig vid bedömningen av den, och det vidhåller jag givetvis. Men tendensen — om man kan tala om en sådan — visar väl ändå mot en ökning av skuldsättningen, inte mot en minskning av den, hur man än laborerar med siffrorna. Att studiemedelssystemet i övrigt är bra i många avseenden och att många, som tidigare inte haft möjlighet att studera, kunnat utnyttja det o. s. v. är en sak för sig — det är inte det som det nu gäller. Det finns inte heller någon anledning att tillvita mig Svenska Dagbladets åsikter — jag kan ha dessa åsikter man jag kan också hysa andra. Jag vill i detta sammanhang understryka att det inte bara är fråga om antalet skuldsatta — det har tillkommit nya studerandekategorier som kanske behövt låna mer än tidigare — utan att också det genomsnittliga skuldbeloppet har ökat. Allt detta är dock inte så intressant i detta sammanhang. Jag konstaterar att det skall bli en översyn på området.

Jag har inte rekommenderat någon bestämd åtgärd härvidlag. Jag har endast frågat, om man är beredd att ta itu med detta problem. Det synes som om man vore det, och då kan man inte undgå att också zomma in på de tyngsta frågorna. Man kan ju inte bara syssla med hyreshöjningen på studentbostäderna och liknande. Och hyreshöjningen är ju ändå detsamma som en ökad skuldsättning — eller hur? Den är ju ingen fördel.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Nordstrandh i detta senaste inlägg helt slöt upp kring min uppfattning att systemet är utmärkt. Det noterar jag med stor tacksamhet. Sedan vill jag bara upprepa för herr Nordstrandh att den skuldsättning det här gäller verkligen inte är någon vanlig bankskuldsättning. Det är studiemedel, inga vanliga lån som är förbundna med räntebetalning. Studiemedlen är utomordentligt förmånliga pengar som staten ställer till de studerandes förfogande. Anledningen till den översyn som statsministern talat om är inte, jag upprepar det, SACO:s undersökning om den ökade skuldsättningen, utan att vi tre—fyra år efter reformens genomförande har anledning se över hur systemet fungerat i detalj.
Herr talman! Om avsikten inte är att också ta in de tunga frågorna i översynen, så tillmäter jag den inte stort värde. Jag vill i all ödmjukhet rekommendera att man även ser på de frågorna. Faktum är ändå att en akademiker i genomsnitt får återbetala 1000 kronor om året i dagens penningvärde, till dess han har kommit upp i 50 års ålder, och det synes mig vara allvarligt nog. Jag har sagt, herr Moberg, att studiemedelssystemet kan fungera bra, men jag tycker inte att det fungerar bra om det medför en ökad skuldsättning år för år. Vi måste väl ändå ta itu med det problemet, eller hur? I annat fall kommer många studerande — givetvis inte alla — att hamna i något av samma svåra elände som vi hamnade i som studerade på 1930-talet.
s Herr talman! Nu konstaterar jag att herr Nordstrandh kom tillbaka till sin första ståndpunkt — i frågan till mig — och vill ta upp vad han kallar de tunga frågorna, nämligen konsekvenserna av en ökad skuldsättning. Herr Nordstrandh målade upp en situation, där morgondagens akademiker befinner sig i samma läge som akademikern på slutet av 1930 och i början på 1940-talet. Det är helt felaktigt. Det system som nu tillämpas och som studenterna utnyttjar har en helt annan innebörd. Vad de unga studenterna nu gör är att de tillvaratar de chanser samhället ger dem att redan under studietiden leva på en hygglig standard. Sedan är systemet så utomordentligt generöst utformat, att om någon under sin yrkesverksamma tid inte kan betala tillbaka pengarna, så slipper han.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

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens utrikesministern för svaret. Möjligen hade jag väntat mig en något mer uttömmande redogörelse för den svenska regeringens aktivitet när det gäller att nå ett slut på vietnamkriget. Det är en fråga av utomordentligt stor betydelse, och det svenska folket har rätt att bli informerat om vidtagna åtgärder. Å andra sidan är jag fullkomligt på det klara med — det framgår också av frågans formulering — att det här gäller mycket känsliga ting. Det går naturligtvis inte att ge offentlighet åt alla de försök som man vågar hoppas att regeringen och dess utrikesminister gjort och gör i detta avseende. Jag anser att det är av grundläggande betydelse att man inte försämrar sina möjligheter att åstadkomma något positivt. Eftersom jag inte vet vilka åtgärder utrikesministern inte finner sig kunna redovisa för närvarande, kan jag självfallet inte heller gå in på något meningsutbyte med honom på den punkten. Huruvida det från svensk sida gjorts allt som varit möjligt att göra kan det sålunda inte bli någon diskussion om. Den redogörelse som utrikesministern här lämnat ger i alla fall vid handen, att den svenska regeringen gjort inte oväsentliga försök att åstadkomma förhandlingar om fred i Vietnam. Detta hälsas givetvis med stor tillfredsställelse. Sverige bör inte försitta något till fälle att medverka till att fredskontakter tas. även den som i likhet med mig inte är så initierad beträffande dessa stora frågor upplever väl dagens situation så, att möjligheterna för att förhandlingar skall komma till stånd nu ter sig förhållandevis ljusa. Läget måste emellertid fortfarande betraktas som osäkert, och anträngningar från svensk sida att påverka utvecklingen torde vara av stor vikt. På en del håll har med hänvisning till vår alliansfrihet ifrågasatts vår rätt att ta ställning för eller mot vietnamkriget. Jag förstår inte den inställningen. Enligt min mening måste vi vara oförhindrade att säga att vi inte tror på den amerikanska vietnampolitiken. Samtidigt måste naturligtvis understrykas vikten av att kritiken framförs så att USA:s ledning förstår att det är den amerikanska politiken och inte det amerikanska folket som vi inte gillar; jag tror att utrikesministern och jag är helt överens på den punkten. Som jag sade tidigare bör svenska folket i så stor utsträckning som möjligt få kännedom om vad regeringen gör. Men det kan också finnas anledning att understryka vikten av att amerikanska folket får all den information som är möjlig att ge om den svenska opinionen och den svenska regeringens aktivitet för att nå fred. Slutligen meddelar utrikesministern i sitt svar att en faktasamling för närvarande är under utarbetande i departementet. Detta hälsar jag med glädje, och jag tror att den kommer att bli av stort värde. En sådan sammanställning kan betyda mycket, inte minst för ungdomen som i denna fråga synes ha engagerat sig mer än andra åldersgrupper. Framför allt tror jag att en sådan faktasamling kan ha stor betydelse för ungdomens fortsatta diskussioner i strävandena för en fredlig utveckling i världen. Med detta ber jag, herr talman, att än en gång få uttala mitt tack till utrikesministern för den redovisning jag har fått.

Herr talman! Jag har tillåtit mig att begära ordet av två skäl. Dels vill jag uttrycka tacksamhet för att denna redogörelse har lämnats. Det hade varit utomordentligt lyckligt om den förelegat i samband med utrikesdebatten, som då på många sätt hade kunnat bli ännu intressantare. Det andra skälet till att jag begärt ordet var uppgiften i svaret — vilken interpellanten också har berört — att man i departementet håller på att utarbeta en faktasamling rörande Vietnam. Detta är också mycket tacknämligt. Men i anslutning härtill och med tanke på utformningen av faktasamlingen skulle jag vilja ställa en fråga. Hans excellens ministern för utrikes ärendena nämner i svaret statsrådet Palmes Gävle-tal — som jag i övrigt inte skall gå närmare in på — vari herr Palme fäste »uppmärksamheten vid de sociala missförhållanden, som låg till grund för vietnamkonflikten».

Jag vill gärna uppfatta det så, ty annars förefaller det något egenartat.

Herr talman! Jag tackar hans excellens för detta svar, eftersom det gav mig besked om en nyansering som tidigare inte kommit fram. Utrikesministern nämnde bla. att nationella och sociala förhållanden ligger bakom konflikten i Vietnam. I och med detta kommer vi omedelbart in på en stor del av den politiska laddning, som förelåg och som ju också berördes i den korta exposé vi fick av utvecklingen. Vad jag vände mig mot var att man kunde läsa det så att det var enbart de sociala missförhållandena som låg till grund för vietnamkonflikten. Man kan uppfatta det på det sättet. Men att det fanns sociala missförhållanden är väl inte något nytt heller för den svenska publiken. Konfliktorsaken var väl just det komprimerade politiska läge som uppstod i samband med Franska Indokinas upplösning och varigenom de sociala missförhållandena kom att belysas på ett nytt sätt. Jag tror att vi i sak är överens. diska rådets svenska delegation, hänvisades skrivelsen, såvitt gällde de under avdelning II i redogörelsen behandlade sakerna, enligt följande:

Sedan det numera befunnits möjligt att till dagens sammanträde färdigställa en korrekturupplaga av statsutskottets utlåtande angående arbetsmarknad och lokalisering kommer ärendet att upptagas till slutlig behandling vid sammanträdet onsdagen den 24 april. Då upplagan icke är tillräckligt stor för att medge utdelning till samtliga ledamöter kommer exemplar att i första hand tillställas utskottets talesmän, partioch gruppledare samt partikanslier. Övriga ledamöter tillhandahålles i mån av tillgång exemplar efter hänvändelse till kammarkansliet. Genom denna anordning torde det icke bli nödvändigt att anordna kvällsplenum fredagen den 26 april.

Herr talman! Som framgår av jordbruksutskottets utlåtande nr 19 har utskottet i stort sett varit enigt i sitt tillstyrkande av propositionen om naturvårdsforskningen. De reservationer som fogats till utlåtandet rör huvudsakligen detaljfrågor, som dock är av icke oväsentlig betydelse. Kring den stora frågan om behovet av en effektivare forskning rörande naturvårdsproblemen har det inte rått några delade meningar inom utskottet. Man kan med tillfredsställelse konstatera att allt fler människor har börjat inse betydelsen av att tillvarata de värden vi har i vår natur. Miljöförstöringens negativa verkningar har under senare år blivit alltmer påtagliga, och stora ekonomiska och sociala värden har sannolikt gått förlorade genom en allt intensivare förorening i naturen. En aktiv forskning om dessa problem är och bör därför vara en självklarhet. Emellertid tror jag att kapplöpningen med tiden härvidlag är ett av de allra största problemen. Det är av denna anledning att hälsa med tillfredsställelse att statsmakterna nu också förstår betydelsen av naturvård och miljövård. Inrättandet av naturvårdsverket får betraktas som ett stort steg mot ett bättre tillvaratagande av de samhällstillgångar vi nu diskuterar. Såvitt jag kan förstå berör emellertid den nu föreliggande propositionen endast vad vi i dagligt tal kallar natur, d.v.s. den natur som fritidsmänniskan främst kommer i kontakt med. Om denna tolkning är riktig, vilket jag tror den är, får en sådan begränsning dock endast bli temporär. Naturresursutredningen, på vilken förevarande proposition vilar, använder begreppet »miljövårdsforskning», och detta begrepp måste anses omfatta ett betydligt större område än den nu föreslagna forskningen. En ytterligare begränsning görs i propositionen där man anser att forskning om det ekonomiska utnyttjandet av naturtillgångarna inte bör innefattas i den nu föreslagna organisationen. Jag tror att det blir mycket svårt att helt avgränsa den ekonomiskt betingade forsk ningen från den övriga naturvårdsforskningen. Svårigheter kommer i många fall att uppkomma, och om en sådan avgränsning genomförs kan man löpa risken att betydande forskningsområden blir ganska radikalt beskurna. Forskningen kring vattenföroreningarna kan t.ex. knappast undvika att komma i kontakt med problemet med inälvsparasiter, som via djurkroppen kan överföras till människan. Detsamma gäller biocidforskningen, där den ekonomiska aspekten på livsmedelsproduktionen inte gärna kan frikopplas från naturvårdsoch miljövårdssynpunkterna. Från vårt håll skulle vi därför helst ha sett att forskningen hade omfattat hela miljövårdsbegreppet, alltså även de trivselproblem som människorna konfronteras med i sin dagliga tillvaro, d.v.s. även under icke fritid. Vi betraktar av denna anledning den nu framlagda propositionen som ett delförslag på vägen mot en forskning kring ett betydligt mer utvidgat miljövårdsbegrepp än det som man nu använt sig av. Jag vill dock gärna erkänna att denna proposition ändå är välkommen såsom ett delförslag. I propositionen har utredningens benämning »miljövårdsforskning» ändrats till »naturvårdsforskning». Jag frågar mig om detta kan ha någon särskild förklaring. Jag har undrat huruvida det inte mellan regeringspartiets och oppositionspartiernas — i varje fall centerns — uppfattningar råder en väsentlig skillnad i synen på miljövårdspolitiken.

Vi hoppas därför att även dessa miljövårdsproblem så småningom skall beaktas och komma att omfattas av forskningsarbetet: Jag skall inte ta upp någon ingående debatt om vem som har gjort vad, om vem som har varit först på plan då det gällt att göra det och det eller om vem som underlåtit att göra det ena och det andra. Det har förts en debatt om dessa problem som varit något kuriös. Ansedda pressorgan företrädande regeringspartiet har ställt upp den aktade Axel Danielsson — nu för länge sedan bortgången — såsom den som först slog larm om förhållandena på området. Jag erkänner gärna att det hedrar Axel Danielsson att han redan på 1890 talet opponerade mot det smutsiga vattnet i Malmö stads kanaler. Men det är ju inte lika hedersamt för hans sentida meningsfränder att de låtit tre kvarts sekel gå innan de tog itu med problemen. — Från centerns sida kan vi inte föra fram sådana fornstora gestalter — vi har endast möjlighet att åberopa riksdagstrycket, där våra initiativ kan påvisas. När det gäller forskningsorganets ställning hade naturresursutredningen tre alternativ att välja mellan. Bland dessa alternativ fanns det som nu tagits upp i propositionen, nämligen att forskningsorganet skall infogas i naturvårdsverket. Utredningen «avvisade emellertid detta alternativ och föreslog i stället ett fristående organ — en nämnd för forskningen. Det är detta förslag som tagits upp i motionerna I: 777 och I1: 1008, på vilka reservationen 1 i sin tur bygger. Vi reservanter är alltså i ganska gott sällskap. Den motivering som naturresursutredningen anförde för ett fristående forskningsorgan måste sägas vara Övertygande: en forskning av detta slag bör ha största möjliga frihet. De problem som möter är många gånger så sammanflätade att det måste finnas en icke obetydlig flexibilitet, så att nya forskningsuppgifter snabbt kan tas upp till behandling. Någon hämsko får alltså inte läggas på forskningsorganet. Likaså tror jag att kommunikationerna mellan forskningen och dess avnämare bör vara så god och så snabb som möjligt. Informationsleder och kontakter mellan dessa måste kunna fungera effektivt och får inte hämmas av ingrepp från en tungrodd byråkrati eller av beroendeställningar. Om detta forskningsorgan skulle infogas i naturvårdsverket måste en särskild forskningsbyrå inrättas där, vilket skulle ge anledning till misstanken att forskningen kan komma att bli häm ar och styrningar från detta verk. Vi reservanter har den uppfattningen att forskningsorganet utan onödig inblandning skall kunna initiera, prioritera, inrikta och styra forskningsverksamheten på sätt det självt finner bäst. Denna forskningsverksamhet såväl som all annan är naturligtvis beroende av de resurser som ställs till förfogande. Enligt utredningens mening borde forskningens resurser byggas ut successivt. För budgetåret 1972/73 borde anslaget uppgå till 27,5 miljoner kronor, vilket icke är mer än 70 procent av vad de anlitade experterna beräknat. Man kan ifrågasätta om inte experternas förslag ändå vore mer realistiskt, om man nämligen tar hänsyn till penningvärdeförsämringen och till — vilket jag tidigare varit inne på den önskvärda utbyggnaden av forskningen i framtiden. I varje fall tror jag att det belopp som utredningen räknade med för nästa år, 8 miljoner kronor, icke bör prutas ned. I propositionen har också föreslagits att statsbidragsgivningen till byggandet av vattenförsörjningsanläggningar nu skall upphöra. Det skulle innebära en ökad belastning på de kommuner som önskar bygga sådana anläggningar. Som alla känner till är anordnandet av vattenoch avloppsledningar av avgörande betydelse för den statliga bostadskreditgivningen. Det kan inträffa att ekonomiskt svaga kommuner — genom indragning av statsbidragen till tillloppsledningar — får göra betydande uppoffringar.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

Herr talman! I det utlåtande från jordbruksutskottet, som nu behandlas, för utskottet fram ett angeläget ärende till kamrarna. Vi riksdagsledamöter kan inte direkt känna oss stolta när vi debatterar denna fråga. I själva verket är vi sent ute. Det har hänt en hel del som inte bort få inträffa. Vi har alla del i ansvaret för att vi inte i god tid sett upp med de problem som kommit fram i olika avseenden. Det är ändå med tillfredsställelse man konstaterar att naturvårdsfrågan sent omsider kommit i blickpunkten. Nu gäller det att hela vad som brustit, så långt det går, och att i görligaste mån inskränka den förstöring av naturen som det moderna samhället för med sig. Jag vill hoppas och tro att propositionen och det utskottsutlåtande vi nu behandlar skall vara ett betydande steg på den vägen. Jordbruksministerns förslag brukar, vare sig de avser naturvårdsforskning eller övriga naturvårdsfrågor, vara väl avvägda. Jag har i dagens ärende bara ett par erinringar att göra. För det första bör det samordnande forskningsorganet, varom vi alla är eniga, enligt vår uppfattning vara fristående och inte inlemmat i naturvårdsverket. Vi intar härvidlag samma ståndpunkt som naturresursutredningen och åtskilliga remissinstanser. För det andra bedömer vi medelsbehovet till denna verksamhet såsom större än vad jordbruksministern ansett, varför vi yrkar att en miljon kronor utöver propositionens förslag skall ställas till förfogande för detta ändamål. Dessa tankegångar återfinns i reservationerna 1 och 3. För reservationen 2 kan givetvis många goda skäl åberopas. Den morot man har att locka kommunerna med är emellertid inte så stor att den lämpligen kan delas. Avloppsfrågornas lösning måste ses som så angelägen att de ekonomiska resurser vi kan spendera inte bör splittras på övriga områden. Härvidlag vill jag travestera en gammal regel och säga: Det ena du vill, det andra du kan. I motionsparet I: 715 och II: 911 upptas Vätterns vattenvårdsproblem. Utskottet har på grundval av tillgängliga upplysningar inte kunnat föreslå bifall till dessa motioner. Att vättervattnet håller tillfredsställande renhetsgrad är dock av största vikt, och jag vill livligt hoppas att berörda organ kommer att följa denna fråga med stor uppmärksamhet. Det torde inte vara några överord om man säger att vi här har ett av vårt lands allra viktigaste vattenvårdsproblem. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till vad jordbruksutskottet hemställt med undantag för de punkter som berörs i re servationerna 1 och 3, där jag yrkar bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 19 har jag fogat en blank reservation. I detta utlåtande behandlas förutom proposition 37 även några fristående motioner som tar upp frågor om vattenoch luftvård. Den motion jag syftar på, nr 259 i denna kammare, har jag väckt tillsammans med herr Alemyr. Vi tar däri upp de problem av ekonomisk natur, som industrin kan ställas inför när kraven på effektivare reningsåtgärder skall uppfyllas. Denna fråga har i olika sammanhang vid flera tidigare tillfällen behandlats i riksdagen. I de fall jag har kunnat följa har det emellertid rört sig om förslag om avskrivningslättnader för investeringar som gällt åtgärder avsedda att åstadkomma anläggningar för rening av avfall och utsläpp. I vår motion tar vi upp frågan ur en annan synvinkel. Vi ifrågasätter, om det inte i särskilda fall skulle kunna anses befogat att stöd skulle kunna lämnas i form av statsbidrag eller kreditstöd. Vi är väl medvetna om att frågan inte tillhör de problem som är lätta att lösa, och därför har vi också i första hand velat föreslå en förutsättningslös utredning. Våra synpunkter har vi utförligt redovisat i motionen. Jag kan därför avstå från att nu upprepa dem. Motionen har remissbehandlats. Jag vill i korthet relatera en del av de remissvar som har kommit in. Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet har i ett gemensamt yttrande gett uttryck för den meningen, att kommunernas möjligheter att få bidrag skulle begränsas, om man skulle låta industrin få del av det anslag på 40 miljoner kronor som finns upptaget i årets budget, avsett att användas till bidrag till kommunala reningsverk. Det ta är naturligtvis riktigt i sak. Av det skälet ställer sig förbunden negativa till sådana bidrag till industrin. Förbunden anser emellertid att en utredning om behovet av direkt statligt stöd till industrin bör komma till stånd. Naturvårdsverket avstyrker förslag om Övergångsvis utnyttjande av det för kommunernas reningsverk avsedda bidragsanslaget jämväl för industriella reningsanordningar. En sådan användning skulle enligt naturvårdsverket kräva en betydande uppräkning av anslaget. Naturvårdsverket har emellertid intet att erinra mot att en särskild utredning kommer till stånd. Naturvårdsverkets remissvar innehåller också följande: »Såsom framhålles i motionerna kan dock fall inträffa där sådana bidrag bör övervägas i stället för lokaliseringseller arbetsmarknadspolitiska insatser till högre belopp. Likaså bör prövas om icke vissa inom industrianläggningar nödvändiga reningsanläggningar kan utföras som beredskapsarbeten. Hur dessa arbeten slutligt skall finansieras bör därvid särskilt prövas. Preliminära diskussioner i dessa frågor har upptagits mellan naturvårdsverket och arbetsmarknadsstyrelsen.» Arbetsmarknadsstyrelsen understryker i sitt remissvar, att en vidare tilllämpning av de lokaliseringspolitiska stödåtgärderna i enlighet med föreliggande direktiv för pågående utredning om den framtida lokaliseringsverksamheten i särskilda fall kan bereda möjligheter till finansiering av här ifrågavarande investeringar. Industriförbundet hänvisar i sitt yttrande till tidigare framförda krav om fördelaktigare avskrivningsregler och uttalar farhågor för en snedvridning av konkurrensen, om bidrag skulle komma att utgå. Industriförbundet medger dock att »det är uppenbart att långtgående krav på reningsanläggningar i vissa fall kan bli betungande för enskilda, särskilt äldre, företag. I de fall detta skulle innebära ett hot mot sysselsättningen på vissa orter bör detta i första hand mötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.» Enligt min åsikt är det beklagligt att jordbruksutskottet vid behandling av denna fråga, såsom jag ser det, visade så ringa intresse. Vid en hastig genomläsning av remissvaren kan man måhända få den uppfattningen, att svaren är negativa, men jag har vid en grundlig genomgång av dem funnit, att remissinstanserna visserligen har påpekat att de anser att det inte finns utrymme för anslag till industrianläggningar i den för året anvisade summan av 40 miljoner kronor, men ingen instans har låtit påskina att problemet är ointressant. Naturvårdsverket har också framhållit att frågan är av komplicerad natur, och som jag tidigare nämnde har man icke haft någonting emot en utredning. även stadsoch kommunförbunden har varit inne på tanken att utredning bör komma till stånd. I detta sammanhang vill jag påpeka att statsrådet Wickman, i en intervju som varit citerad i Dagens Nyheter, i samband med diskussionen om bl.a. Väröbacka-projektet framhållit, att reningskraven och de villkor som är förbundna med utsläpp är så högt ställda, att man i varje fall där inte behöver känna oro för vattenoch luftvården. »Men», säger statsrådet Wickman vidare, »det är svårare när man har en bestående fabrik» att komma till rätta med dessa problem än det är vid planeringen av en ny fabrik. När kraven på rening plötsligt skärps uppstår svåra övergångsproblem för industrin. På sikt skall naturligtvis varje industri, säger statsrådet, själv kunna bära kostnaderna för den rening som är nödvändig för att produktionen skall vara acceptabel. Men ta en region där alla för sin ekonomi och sysselsättning är beroende av att fabriken fungerar! Övergångsperioden innan = industrin hunnit anpassa sig till de nya reningskrav som vi måste ställa kan i vissa fall bli svår. Det är möjligt, säger statsrådet, att man kan bli nödsakad att under en övergångsperiod i vissa fall subventionera industrin för att klara reningskostnaderna. Herr talman! Vi motionärer är således i mycket gott sällskap. Av det citerade uttalandet framgår tydligt att vår näringsminister är inne på precis samma tankegångar som vi. Vid ett annat tillfällle har jag hört inrikesministern göra ett liknande uttalande. Jag beklagar att jordbruksutskottet inte ansåg sig kunna gå med på vårt yrkande om en utredning, men herr talman, vi har chansen att komma igen, och det är min bestämda uppfattning att denna fråga inte har diskuterats för sista gången. Den skatteutredning som skall granska möjligheterna till generösare avskrivningsregler för reningsanordningar inom industrin har enligt min åsikt inte någon möjlighet att diskutera de frågor vi har berört i vår motion. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har bara velat begagna tillfället ati framföra min åsikt i denna fråga.

Herr talman! Det utlåtande som jordbruksutskottet avlämnat beträffande proposition nr 37 är också att betrakta som ett led i ett totalt utvecklat och intensifierat vårdande av naturen. Det har i denna proposition framlagts förslag om betydligt ökat stöd i olika sammanhang. De olika motioner som framlämnats visar också nyanserade och delade uppfattningar om hur arbetet härvidlag bör bedrivas. Jag skall inte närmare relatera motiven för de olika motionerna. Om jag utgår från herr Hanssons i Skegrie synpunkter vill jag anföra något om ansvaret för och vårdnaden om naturen. Intresset kring dessa frågor är inte helt nymornat, och jag tror inte heller att miljövården för regeringen och för mitt parti är några nya begrepp som smugit sig in under de senaste åren av vår verksamhet. En god miljö har även haft att göra med de olika arbetsplatserna liksom med deras utrustning. I det sammanhanget kan man naturligtvis också peka på behovet av en god bostad. Därmed menar jag att det sedan länge funnits intresse för en god miljövård liksom för arrangemangen för att skapa en sådan. Därför är jag naturligtvis glad över att det i dag kan finnas en stor och samstämmig uppslutning kring de frågor som har med vår naturoch miljövård att göra. Med hänsyn till de olika aktiviteter som har en nedbrytande inverkan på naturen måste vi hoppas på sådana åtgärder som har möjlighet att ge oss ett rikare liv. Fru Lindberg har anfört några synpunkter på sin blanka reservation och på de motioner som avlämnats i ärendet. Utskottet har emellertid inte kunnat tillmötesgå de anförda synpunkterna, inte minst beroende på vad remissinstanserna anfört. Jag har, herr talman, med dessa få ord anfört en del synpunkter som utmynnar i ett yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När naturresursutredningen lade fram sitt betänkande om miljövårdsforskningen och dess organisation var det första gången här i landet som det över huvud taget hade gjorts en sammanställning av vad som har uträttats inom olika forskningsområden som berör naturvården. Det gäller vatten, luft och mark och det gäller olika ekologiska system i naturen. När denna utredning sedan resulterade i en proposition var det självklart att denna mottogs med mycket stort intresse, ty naturresursutredningen hade visat hur långt man kommit inom olika forskningsfält men också hur oerhört stort behovet är av en samordning för att åstadkomma resultat. Det är brådskande för oss att få ta del av sådana resultat och lägga dem till grund för ett handlande såväl inom lagstiftningen som inom andra områden. Bl.a. kan vi av utredningen erfara att luftvårdsforskningen i vårt land bedrives vid ett 15-tal olika institutioner. När det gäller vattenvården är antalet institutioner ännu större — 20 räcker säkert inte. Ingen torde alltså ifrågasätta behovet av en samordning av denna forskning. Det fordras en intensifiering, en ökad satsning på målforskning, som skall ge resultat att lägga till grund för framtida beslut och lagstiftning liksom — och det vill jag alldeles speciellt trycka på — det stora behov som uppkommit av internationellt samarbete på forskningsområdet. Högerpartiets ledamöter i jordbruksutskottet har ansett att propositionens förslag om organisationen av naturvårdsforskningen är bättre än något av de tre alternativ som naturresursutredningen framlade. Herr Hansson i Skegrie sade att utskottet hade fastnat för ett av utredningens förslag, men det är riktigt endast så till vida att utskottet accepterat den del av förslaget i utredningen som utmynnade i att forskningsnämnden skulle knytas till naturvårdsverket. Men nämndens organisatoriska anknytning måste ses i relation till utformningen och uppbyggnaden av nämnden som sådan. Mittenpartiledamöterna i utskottet har förordat det förslag som utredningen lade fram, d.v.s. en självständig forskningsnämnd, men i det förslaget har man då också biträtt den organisation av nämnden som redogjorts för i utredningsförslaget. Det är en annan form av nämnd det då är fråga om. Den nämnd som utredningen föreslår vara fristående har representanter för giftnämnden, socialstyrelsen och naturvårdsverket men också för industri och kommuner, för lantbruk och skogsbruk. Vad som gjorde att högerpartiledamöterna i detta fall ville ansluta sig till propositionens förslag var den betydligt större vetenskapliga tyngd som departementschefen velat ge nämnden. Han ville att huvuddelen av ledamöterna skall vara forskare. Även socialstyrelsen, veterinärstyrelsen och giftnämnden skall vara representerade. Med det förslaget tyckte vi att den nackdel som hade vidlådit förslaget om en integrerad forskningsnämnd i utredningen föll bort. Här kunde ju nämnden själv skapa just den vetenskapliga tyngd som annars hade kunnat bli åsidosatt. Med kännedom om naturvårdsverkets uppbyggnad skulle vi anse det vara olämpligt att bilda en fristående ny organisation, där på samma sätt som sker inom «naturvårdsverket den största tyngdpunkten skulle ligga på den administrativa sidan. Naturvårdsverket är ju i första hand ett administrativt organ med till detsamma knutna tre råd med vetenskaplig förankring: ett naturvårdsråd, ett vattenvårdsråd och ett luftvårdsråd. Att därtill bilda en fristående forskningsnämnd med tyngdpunkten lagd på administration och med forskare knutna till nämnden i huvudsak som experter ansåg vi icke skulle gynna den framtida utvecklingen av naturvårdsforskningen här i landet. Jag vill i detta sammanhang passa på att beklaga att det i propositionen inte görs en starkare kompetensdeklaration för den nya forskningsnämnden. Sedan det nu också till naturvårdsverket knutits en forskningsnämnd svävar i någon mån de av mig förut nämnda vetenskapliga rådens funktion i luften. Dessa råd är ju redan knutna till naturvårdsverket. Den saken berörs inte alls i propositionen. Jag hoppas emellertid att det skall kunna etableras någon form av samarbete mellan råden å ena sidan och nämnden å andra sidan, så att de inte arbetar parallellt med varandra utan någon som helst samverkan. Jag skulle dessutom vilja säga ett par ord om hur denna nämnd i framtiden bör fungera. Den vetenskapliga tyngden kommer, vågar jag hoppas, att medverka till att forskningen inte bara samordnas utan också intensifieras, så att resultaten snabbt blir tillgängliga. Publiciteten kring <miljövårdsforskningen och betydelsen av det beslut som vi nu skall fatta beror bl.a. på den situation som råder med avseende på föroreningar av olika slag. Jag talade förut om betydelsen av internationellt samarbete. Lika viktigt och betydelsefullt som det är att det kommer till stånd ett samarbete mellan de olika forskningsinstitutionerna så att dessa inte arbetar parallellt utan samordning, lika viktigt och betydelsefullt är det att man inte heller inom olika länder arbetar parallellt utan samverkan. Detta sker kanske inom vissa forskningsområden, och det kommer givetvis också att ske på detta område. Men med tanke på den tidsbrist som föreligger i alla industriländer när det gäller att stoppa miljöförstöringen och att om möjligt eliminera redan inträffade skador, är det väsentligt att man har kontinuerliga internationella kontakter. De vetenskapsmän, som i stort antal knyts till den forskningsnämnd, som föreslås i propositionen, borgar enligt min uppfattning för att det skall kunna bli ett effektivt internationellt samarbete; vetenskapsmän har ju i allmänhet goda internationella kontakter. Vi har i dagarna kunnat läsa om att Internationella biologiska programmets konferens i Bulgarien har resulterat i att en svensk forskare vid naturvårdsverket har fått i uppdrag att tillsammans med andra vetenskapsmän svara för en global utbyggnad av undersökningsstationer för att mäta luftföroreningarna. Detta är bara ett exempel på internationellt samarbete. Vid bedömning av föroreningarna i våra egna vatten kan vi inte samarbeta med andra länder annat än i fråga om metodik. Vi vet att någon biologisk prövning av biocider inte sker i vårt land och att vi direkt kan utnyttja resultaten av sådan prövning i andra länder. Jag behöver väl inte heller påpeka att det inte är någon större skillnad på de kommunala avloppsvattnen i Stockholm, Antwerpen och Chicago. Erfarenheter gjorda i andra länder kan också utnyttjas hos oss. Jag ställer mig undrande inför det faktum att herr Hansson i Skegrie yrkat bifall till reservationen 1 vad den avser utskottets hemställan under moment 1 c. Som grund för reservationen 1 i vad den avser utskottets yrkande i moment 1 b ligger förslaget om en fristående forskningsnämnd, i vilken lantbruket och skogsbruket redan är representerade. Det är något svårt att förstå att man som underlag för en reservation under 1 c kan använda samma motivering — utom i en enda mening — som utskottet har för sitt tillstyrkande av förslaget att knyta en expert från lantbruksnämnden till denna forskningsnämnd. Skälen härför är så mycket mindre som forskningsnämnden enligt mittenpartiernas förslag redan skulle ha en representant från jordoch skogsbruk knuten till sig. I motionerna I: 778 och II: 1006 betonade vi betydelsen av att naturvårdsforskningen ses i relation inte bara till det ekologiska systemet utan till hela naturvården och samhällsutbyggnaden i vad gäller våra naturresurser. I motionerna framhöll motionärerna öÖönskvärdheten av att till forskningsnämnden knöts en representant också för lantbruksstyrelsen. Vi ville inte inskränka antalet aktiva forskare i nämnden, varför vi föreslog en utökning av nämnden. Utskottets ledamöter enades om att inte tillstyrka kravet på en utökning av nämnden utan föreslå att en representant för lantbruksstyrelsen skall knytas som expert till forskningsnämnden för att delta i handläggning av frågor som har betydelse för jordbruk och naturvård. Jag finner detta vara mycket väsentligt, och jag är glad över att utskottet intagit denna hållning. När det gäller vattenoch avloppsfrågorna vill jag bara framhålla en synpunkt. I propositionen föreslås att statsbidraget när det gäller bidragsunderlaget skall vara beroende av den byggda anläggningens reningsgrad. Naturvårdsverket kommer sedan att ta ställning till huruvida bidraget skall uppgå till 30 eller 50 procent. Jag tycker personligen att det är alldeles riktigt att man genom ett högre bidrag gynnar en högre grad av rening. Men jag vet att samhället ofta när dessa anläggningar en gång väl är byggda inte har någon kontroll över att de verkligen fungerar efter de grunder enligt vilka bidraget gavs. Det kan tänkas att reningsgraden på intet sätt blir den från början avsedda, t.ex. beroende på kopplingen av ledningarna eller på grund av dagvatten vid nederbörd. En mycket kraftig befolkningsökning kan också medföra att anläggningens kapacitet inte alls räcker till. Detta är en sak som inte berörs i den motion jag har varit med om att underteckna, men jag hoppas att kunna komma igen i denna fråga. Jag hoppas även att naturvårdsverket kommer att ha sådana resurser att man i framtiden kan kräva någon form av kontroll av den rening till vilken man har lämnat bidrag. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i utskottsutlåtandet nr 19.

Herr talman! I stort kan jag instämma i fru Sundbergs allmänna synpunkter när det gäller naturvården, men det var ett par ting i hennes anförande som jag fann anledning att bemöta i en replik, och det gäller de reningsanordningar som redan har byggts i kommunerna. Fru Sundberg sade sig ha kom mit underfund med att det brister i omsorgen om dem. Det åligger kommunerna att sköta dessa anordningar, och det finns på länsplanet länsingenjörer för vatten och avlopp vilka har till uppgift att hålla ett vakande öga på dem. Detta gör de, och de kommer att göra det även i fortsättningen, och i de fall då sådana brister som fru Sundberg talade om förekommer finns det ett starkt intresse från kommuner och länsmyndigheter att se till att de blir avhjälpta. Jag medger gärna att det kan förekomma överbelastningar och andra svårigheter och att det finns kommuner som ännu inte löst dessa problem på ett sunt och riktigt sätt, men det finns ett starkt intresse från det allmännas sida att bevaka dessa ting, och det görs också.

Herr talman! Som motionär i de ärenden som berörs i jordbruksutskottets utlåtande nr 19 och i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23 ber jag att få säga några ord och göra några kommentarer utöver vad de övriga talarna har sagt. De två betänkanden naturresursutredningen förra året lade fram om miljövårdsforskning, var ett storverk. Det var en mycket fin sak, och statsrådet Holmqvist har fått beröm för det tidigare i en del interpellationsdebatter här. Man trodde att detta betänkande skulle kunna utgöra en plattform för en vidare uppbyggnad av organisationen av forskningen. Ordförande i utredningen var en av regeringens mest betrodda ämbetsmän, och i utredningen ingick ett departementsråd i jordbruksdepartementet. Dessutom var den nuvarande Ööverdirektören i naturvårdsverket med i utredningen. Vidare innebar jordbruksdepartementets remissbehandling en nyhet: det skickade ut en tipslapp som remissinstanserna fick fylla i motsvarande ungefär hemmavinst, bortavinst eller oavgjort. Man tyckte nog på många håll att det var en likriktad remisstyp. Remissinstanserna hade få möjligheter att göra egna reflexioner. Det framställdes en del anmärkningar mot den. De flesta svarade väl med att fylla i tipslappen och dessutom skriva ett utlåtande. Det kanske därför inte var så mycket vunnet med detta remissförfarande. Verkan var emellertid att man trodde att det inte var mycket att göra åt saken, därför att frågan var så väl utredd och resultatet så väl förankrat hos regeringen att det inte fanns några möjligheter att påverka lösningen av frågan. Dessutom hade naturresursutredningen fått övning på hur man skall behandla sådana här frågor. Den fick särskilt uppdrag av regeringen att biträda vid utdelning av pengar till biocidforskning, och utredningen har även tagit initiativ i dessa frågor. En utredning som har erfarenhet av de frågor som den skall utreda ställer man naturligtvis stora förhoppningar på. Utredningen har delat upp sin inventerande del. Den är mycket bra och kan nästan jämföras med en lärobok. För varje fortsatt studium i dessa frågor måste den första delen av betänkandet läggas till grund. Där talas i ett kapitel om luftvård och i ett annat om allmän vattenvård. Vidare talas om fiskeribiologisk forskning, våra kustvatten och innanhav, markvårdsforskning, viltforskning, biocidforskning och medicinska forskningsområden. Däremot finns inget om buller, vilket påpekades av många remissorgan. Utredningen sade att miljö är ett vidsträckt begrepp, men vår uppgift är att huvudsakligen ägna oss åt de biologiska miljöproblemen. Man skall skapa en livsvänlig miljö. Man kom till det resultatet att man måste dels ha forskningen inriktad på lång sikt berörande de olika områden som kapitelrubrikerna utvisade, dels också på mera kort sikt utarbeta anvisningar och metoder för att undvika förluster av naturkapital i det rådande läget. Vidare skall man undvika fördröjning av informationsutbyte. Det har visat sig att forskare sitter på olika institutioner och håller girigt på sina rön i väntan på att få tillfälle att visa fram dem offentligt och få någon grad för dem. Den som ger pengar till forskningen borde därför kunna samordna informationsutbytet tidigare. Utredningen kom vidare fram till att forskningen i första hand bör vara målinriktad. Det är svårt att säga vad som är nyttig forskning och icke nyttig forskning. Det visar sig ofta att de mest onyttiga forskningsgrenar har blivit nyttiga så småningom allteftersom utvecklingen går framåt. Men här säger man från början ut att vi i det läge vi nu befinner oss med hänsyn till den stora eftersläpningen måste ha en målinriktad forskning. Vi måste skaffa oss begrepp om effektnivåer, föroreningsgrad, riktvärden för den blivande immissionslagstiftningen o.s.v. Man kom alltså fram till att det borde ske en samordning. Det fanns tre olika modeller för organiserandet av forskningen. Den ena avsåg att knyta den till något av de nuvarande forskningsråden, eventuellt med en särskild, sakkunnig grupp. Den andra modellen var en fristående nämnd eller eventuellt ett nytt forskningsråd, och enligt det tredje alternativet skulle man möjligen kunna tänka sig en inordning i naturvårdsverket. Beträffande det senare alternativet framhåller utredningen, att den tagit upp det trots att det inte föreligger några direktiv härom. Jordbruksministern hade vid upprättandet av direktiven inte ens den avlägsnaste tanke på att man skulle kunna tänka sig den lösning som han kom fram till sedan nästan alla remissorgan sagt nej. I utredningen diskuterades vilket av dessa alternativ som skulle väljas. Jag skall inte vara mångordig i fråga om den här saken utan vill bara säga, att man efter hänsynstagande till de fördelar och nackdelar som var förknippade med de tre olika alternativen kom fram till att det bör finnas en egen nämnd. Man har emellertid tyckt att den i viss mån hör samman med naturvårdsverket och knyter därför vissa gemensamma funktioner till detta men utan att verket har någon överhöghet härvidlag. Detta blev alltså resultatet av diskussionerna. Av den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet framgår det kanske allra klarast hur svårt det är att säga att just denna forskning skall omhänderhas av naturvårdsverket. Jag kan väl utan vidare säga att naturvårdsverket bör vara denna forsknings största kund, men när man ser på de olika grenar som enligt reservationen bör vara representerade i detta forskningsorgan förstår man, att det inte är så lätt att tänka sig att naturvårdsverket skall kunna representera alla. Det gäller naturvården i vanlig bemärkelse, giftnämnden, hälsooch sjukvården, kommunerna, industrierna, jordbruk och skogsbruk samt medicinsk, teknisk, biologisk och övrig naturvetenskaplig forskning. Det rör sig alltså om ett mycket vidsträckt fält vilket också framhållits av reservanterna. Det finns inga möjligheter att tillsätta en styrelse för naturvårdsverket som behärskar och har förståelse för alla dessa ting. Så är inte heller fallet med den nuvarande styrelsen ty den saknar plattform härför. Sedan skulle jag vilja ta upp några helt andra frågor. Herr Hansson i Skegrie nämnde att man ändrat namnet från »miljövårdsforskning» till »naturvårdsforskning», och han undrade om det låg en hund begraven där, och det är klart att det förelegat vissa svårigheter härvidlag. När en folkpartidelegation för några år sedan höll på med dessa frågor sade en av ledamöterna, att mil jö väl inte är natur o.d. utan arbets: miljö, d.v.s. hur det ser ut i våra fabriker, på våra kontor o.s.v. Det var alltså den personens uppfattning om miljö. Miljö är ett sådant begrepp att jag förstår att man, åtminstone när det skall knytas till naturvårdsverket, har mycket svårt att behålla namnet » miljö». Då kommer jag in på vad som kanske är den viktigaste invändningen mot att som föreslagits i propositionen föra allt detta till naturvårdsverket, nämligen att vi har stadsmiljön som helt andra ämbetsverk skall sköta. Det finns ett särskilt planverk som i sina normer och anvisningar och vid sin prövning av stadsplaner, generalplaner o. d. måste se till att stadsmiljön blir god. Det gäller avstånd från bullerkällor, vindriktningar då det gäller industrier m.m. Vid nyetablering på landet är det klart att naturvårdsverket kommer in i bilden, men beträffande redan etablerade städer — och vi har ju tillräckligt många sådana — är det andra verk och institutioner som har med saken att göra. De bör ha lika goda möjligheter att anlita naturvårdsforskningsorganisationen som mnaturvårdsverket självt. Jag tror helt enkelt inte att det är nyttigt för naturvårdsverket att ha den här organisationen inom sig. Den har en mycket friare ställning och kan gå till universitet och andra fristående forskningsorganisationer, om den inte får de forskningsresultat den vill ha från naturvårdsverket. Då får den så att säga med sina egna tjänstemän att göra. I annat fall riskerar vi att inte få den fria forskning vi vill ha. För att hårdra det sagda vill jag hänvisa till vad planverket i sitt korta och kärnfulla yttrande har anfört i dessa frågor — och observera att det inte är redovisat i propositionen! Det är en sak att man alltid kan anmärka på att olika meningar inte har redovisats i propositionerna, men här gäller det en ganska viktig fråga, eftersom ju planverket i stor utsträckning har hand om stadsmiljön i samarbete med socialstyrelsen och en del andra institutioner. Planverket har förklarat att man vill ha forskningsnämnden fristående för att kunna utnyttja den för sina ändamål. Kanske kan man också dra ut konsekvenserna litet längre och fråga om inte de som har med vården av den miljö att göra som snart 90 procent av svenska folket kommer att bo i skall ha någonting med naturresursforskningen att göra. Skall naturvårdsverket ensamt sköta den saken? Jag upprepar att naturvårdsverket i detta fall är den största kunden, men det är inte den enda. Det finns andra betydelsefulla kunder också. Vi har kanske en felaktig konstruktion av verksamheten på ämbetsmannaplanet. Vi har ett sektorsplanerande organ på naturvårdssidan och ett planverk som är ett syntesorgan för all planering, främst tätbebyggelseplaneringen och liknande, och där skär det sig litet, när frågorna går i varandra. Frågorna hör också ofta till olika departement, vilket inte är minst betydelsefullt och en sak som vi ibland har anledning påtala här i riksdagen. Men vi måste ju arbeta från den utgångspunkten att vi har olika organ, som riksdagen har inrättat på regeringens förslag, och då skall vi väl också inrätta nytillkomna organ på samma sätt. När det redan från början finns så starka företrädare för den organisation som reservationen förordar, bl.a. överdirektören i verket, representanter för departementet och nuvarande generaldierktören i socialstyrelsen som ordförande, så tycker jag att man skulle kunna gå den vägen. Jag anser att vad som föreslås i propositionen är ett misstag. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 i jordbruksutskottets utlåtande nr 19. Sedan ber jag att också få säga några ord om allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23. Där har jag emellertid haft svårt att välja de rätta orden. Till utskottets företrädare, främst dess ordförande, vill jag säga att den motion, II: 631, som jag skrivit under har utskottet i stor utsträckning gått till mötes, även om reservanterna sedan har gått in mera på frågorna i motionen. Det är ingen tvekan om att reservationen ansluter sig närmare till vår motion, som reservanterna också har åberopat. Men både i utskottets utlåtande och i reservationen saknar jag mera pregnanta linjer, och jag vill för säkerhets skull läsa upp de fem punkterna i motionen, som jag tycker att alla här i landet skulle kunna vara överens om men som man tydligen inte har kunnat bli enig om i allmänna beredningsutskottet. Motionens punkter är i koncentrat: »1.

Detta är naturligtvis en eftersläpning i tänkesättet. Vi måste komma fram till det betraktelsesättet att om någon använder vattnet, så skall han lämna det tillbaka i samma skick som han tagit in det. »2. Planeringssystemet bör utformas så att miljöfrågorna får en representativ ställning i planeringsverksamheten.» Man respekterar alltså inte i planerna de avsättningar som gjorts för rekreationsändamål o.d. Dessa områden måste få en lika starkt markerad ställning som de områden vilka reserverats för industrier, för bostäder och annat. Vi hoppades att så skulle bli fallet när det nu tillkommit ett naturvårdsverk och en naturvårdslag som alla med stor enighet slutit upp omkring. »3. För lokalisering av stora miljöstörande anläggningar bör utformas särskilda regler som garanterar att såväl riksplaneringssynpunkter som regionala och kommunala planeringssynpunkter beaktas.» Därigenom <skulle minsta möjliga påverkan uppkomma på den natur som bör bevaras. 4. Staten bör själv såsom exploaterande part ta särskild hänsyn till dessa förhållanden, vilket hittills inte alls varit fallet. 9. Slutligen skall man när man avsätter reservat också komma ihåg att dessa skall skötas, vilket inte är det lättaste. I ett naturreservat, som tidigare skötts genom betesdrift vilken dock upphört vid naturreservatets inrättande, krävs det i stället andra åtgärder. Man får tillgripa konstlade metoder såsom t.ex. kemiska bekämpningsmedel. Detta fungerar dock inte, och vi borde ha växt ifrån sådana försök efter de många bakslag som förekommit i samband därmed.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Tobé. Det framgick inte av herr Tobés uppräkning av alla de olika organisationer och institutioner, som skall vara representerade i den fristående forskningsnämnd herr Tobé föreslår, att det bara blir tre platser kvar, under vilka hela forskningen inklusive medicinsk, teknisk, kemisk och övrig naturvårdsforskning skall inrymmas. Samtidigt har det uttalats att antalet ledamöter i nämnden skall vara nio. Är man när man förordar en sådan fristående nämnd på det klara med, att hela denna forskning skall inlemmas på tre ordinarie platser, vilka blir över när nämnden har tillsatts enligt herr Tobés förslag? Vad jag tyckte vara det väsentliga i propositionens förslag var att man hade gått ifrån utredningens samtliga tre förslag, innebärande att nämnden skulle ha en tyngdpunkt på den organisatoriska sidan, och i stället hade skapat en riktig forskningsnämnd. Men herr Tobé kanske har något förslag till hur man skall få in de aktiva forskarna på de tre platser som blir kvar av de nio?
Herr talman! Jag nämnde aldrig i mitt föregående anförande frågan om hur forskningsnämnden skulle se ut, men genom att jag har yrkat bifall till reservationen 1 har jag ställt mig bakom den utformning som där föreslås. Jag tog upp denna nämnd som ett exempel på hur många olika intressen som är berörda i detta sammanhang och för att visa att många av dessa inte hör samman med naturvårdsverkets organisation. Det kan naturligtvis vara svårigheter förenade med reservationens uppläggning i detta avseende, men jag vill inte gå in på någon debatt på denna punkt eftersom jag inte heller tidigare har tagit upp saken. Jag vill dock ytterligare säga att jag tidigare många gånger talat i denna kammare, skrivit motioner, medverkat till utskottsutlåtanden o. s. v. varvid jag fört fram naturvårdsverkets intressen. Jag hyser alltså inte på något sätt en ovilja mot naturvårdsverket, men jag anser att det mår bättre av att forskningsnämnden blir fristående och får naturvårdsverket som sin största kund. Det är bättre än att naturvårdsverket har nämnden under sina vingars skugga med överdirektören som obligatorisk ordförande, såsom det föreslås i propositionen.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad herr Tobé sade beträffande den föreslagna forskningsnämndens inplacering i naturvårdsverket.

Herr talman! I anslutning till framläggandet av proposition nr 37 har herr Zetterström och jag väckt en motion, II: 1007, vari vi föreslår viss retroaktivitet då det gäller statsbidrag till reningsverk enligt de nya och mer generösa bestämmelserna. Jag skali, herr talman, hålla mig till den del av propositionen som motionen berör. — Jag vill emellertid, liksom vi gör i vår motion, understryka angelägenhetsgraden av de frågor som behandlas i propositionen; departementschefens förslag syftar ju till att förhindra en fortsatt förstörelse av vår natur vare sig det gäller luft eller vatten. Vi är alla på ett eller annat sätt medskyldiga till förstörelsen och medansvariga för att någonting görs på området. Det gäller både när vi verkar som riksdagsledamöter och när vi arbetar på hemmaplan som kommunala representanter eller företagsledare. Vi vet t.ex. hur våra moderna tvättmedel påverkar och rubbar den biologiska balansen i vattenområdena och vilken förstörelse detta för med sig. Rening av avloppsvatten har blivit ett alltmer påträngande problem i takt med att vårt välstånd ökat. Standardstegringen har medfört en ökad vattenförbrukning, mer avfall och således ett successivt försämrat tillstånd för flertalet av våra vattendrag. För att bemästra svårigheterna med avloppsvattenutsläppen bygger man reningsverk med s.k. höggradig rening — därmed menas i regel en effektiv nedbrytning av organiska ämnen. På senare tid har man emellertid blivit alltmer medveten om de skadliga verk ningar i vattendragen som orsakas av de s.k. närsalterna. Härvidlag är våra moderna tvättmedel en av de verkliga syndabockarna. Det måste därför göras något mer än vad vi vanligen menar med höggradig rening. Vi vet att det är möjligt att komma till rätta med närsalterna — på ett flertal platser i landet byggs i dag effektiva reningsverk med hög närsaltsrening. Att sådan närsaltsrening skall kunna ske bör enligt min mening vara ett krav för erhållande av högsta möjliga statsbidrag till byggande av reningsanläggningar. I vår motion har vi också framhållit att vi anser det riktigt att kraven på rening av avloppsvatten skärps och att alla möjligheter tillvaratages för att stimulera och underlätta kommunernas verksamhet på området. Nuvarande bestämmelser för erhållande av statsbidrag till vattenoch avloppsanläggningar är i högsta grad invecklade, för att inte säga helt obegripliga åtminstone för oss vanliga människor. Dessutom stimulerar dessa bestämmelser inte i någon större utsträckning kommunerna att skapa effektiva reningsanläggningar. Syftet med nuvarande statsbidrag har väl heller inte varit detta, utan inriktningen har främst gällt själva vattenförsörjningen. Departementschefen föreslår nu i propositionen att statsbidragsbestämmelserna skall ändras så att sambandet mellan skatteunderlaget och statsbidragets storlek slopas. Det understryks att storleken av statsbidraget i stället bör bli beroende av anläggningens reningsgrad och att syftet med statsbidraget skall vara att stimulera kommunerna att bygga reningsverk med mycket långt gående rening. Enligt departementschefens förslag skall bidragsprocenten sättas »till lägst 30 och högst 50 av de anläggningskostnader som ingår i bidragsunderlaget». Detta är, såvitt jag förstår, en utomordentligt god satsning på ett utomordentligt viktigt område. Förslaget har hälsats med tillfredsställelse ute i kommunerna, då dessa reningsanläggningar är mycket kostnadskrävande. De nya bestämmelserna skall träda i kraft den 1 juli i år, och några Övergångsbestämmelser — eller rättare sagt någon övergångstid — finns tydligen inte i detta sammanhang. Det är detta vi vänder oss mot med vår motion 11: 1007. Vi föreslår där en övergångstid på ett halvår, under vilken de nya och generösare reglerna helt eller delvis skulle få tillämpas. Det skulle helt naturligt endast gälla reningsverk med den höga reningsgrad man i propositionen anser som önskvärd. Vi anser att denna övergångstid borde finnas, ty de kommuner som känt sitt ansvar och verkligen bemödat sig om att få tillstånd högeffektiva reningsanläggningar utan att avvakta vad som möjligen skulle komma att göras från statsmakternas sida känner sig faktiskt en smula lurade på konfekten i dag. Som exempel vill jag nämna min egen hemkommun, Kungsörs köping, med dess mångomtalade och mycket omskrivna reningsverk, vilket förresten jordbruksministern själv hade vänligheten att inviga för en tid sedan. Vi får i statsbidrag enligt nuvarande bestämmelser cirka 400 000 kronor, men om vi väntat skulle vi enligt de i propositionen föreslagna reglerna ha fått ytterligare 600 000—700 000 kronor i statsbidrag. Flens stad i Södermanland befinner sig i samma situation som Kungsör. Nu på vårkanten skall man ta sitt toppmoderna rennigsverk i bruk. Detsamma är förhållandet i Filipstad i Värmland. Jämförelsen i statsbidragshänseende mellan de nuvarande och de föreslagna reglerna är inte så värst stimulerande för dessa och andra framsynta kommuner. De får dessutom vara försöksoch demonstrationsobjekt för delegationer från när och fjärran och stimulerar på så sätt, i sin tur, andra kommuner till riktiga insatser på ifrågavarande område. Vi ansåg således, och anser fortfa rande, att det vore riktigt med en viss retroaktivitet i fråga om de nya reglernas tillämpning. Utskottet har emellertid avstyrkt motionen och anför i motiveringen till avslagsyrkandet: »En retroaktiv tillämpning av nämnda villkor skulle enligt utskottets uppfattning stå i motsättning till bidragsgivningens syfte att stimulera till byggande av ifrågavarande reningsverk.» Stå i motsats till bidragsgivningens syfte, skriver alltså utskottet. Jag tillåter mig verkligen, herr talman, att ha en annan uppfattning om konsekvensen av ett dylikt förfarande. Visserligen kommer de reningsverk som är under uppförande att färdigställas oavsett riksdagsbeslutet om bättre bidrag till de kommuner som vilar på hanen till efter den 1 juli 1968, men inte stimulerar väl sådana beslut kommunerna till att vara på alerten i dessa och liknande sammanhang. Vidare anförs i utskottsutlåtandet att gränsdragningsproblemen inte kan elimineras utan ändå skulle finnas kvar. Visst är det riktigt att dessa problem inte helt kan elimineras, men de kan göras mindre kännbara om det finns särskilda övergångsbestämmelser under en övergångstid. Det är ett förfarande som vi ju inte är helt främmande för i riksdagen. Men inom utskottet har tydligen den uppfattningen inte funnits. Man har inte ens kostat på sig en s.k. välvillig skrivning, som ju brukar förekomma och som en motionär kan vara tacksam för.

Kommunerna måste dock göra stora investeringar av skattemedel för att rädda våra vattendrag. Herr talman! Jag har således tyvärr inget yrkande.

Herr talman! Jag hade hoppats att vi i dag skulle få en ordentlig »remissdebatt» kring miljöfrågorna, att vi en gång under året skulle koncentrera oss mera på dessa frågor och ha de olika departementscheferna — i varje fall jordbruksministern — här, så att vi kunde ta upp en rad av de problem som hör till detta ämnesområde. Annars delar vi ju upp dessa frågor på hela året; vi skulle kunna slippa en hel del smådebatter genom en koncentration. Låt mig först, herr talman, kommentera ett uttalande av herr Hansson i Skegrie: Forskarna själva bör styra forskningen som de finner bäst. Det är också detta Industriförbundet syftar på när det hänvisar till principiella skäl.

Naturvårdsverket får ju informationer från länen om vad som händer på det regionala planet. Fördenskull tycks det mig viktigt att det i början får möjlighet att styra denna forskning. Fru Sundberg har hävdat att det behövs samordning. Det håller jag med om; jag tror att denna samordning kan åstadkommas just genom den styrning som naturvårdsverket måste ansvara för. Det finns dock möjligheter till friare former av forskning genom att naturvårdsverket köper forsk ning, d.v.s. släpper ut forskningsförslag till olika institutioner och ger forskarna frihet att själva åstadkomma resultat. Jag begärde egentligen ordet, herr talman, med anledning av det motionspar om vättervattnet som jag svarar för i denna kammare. Herr Antby har liksom utskottsmajoriteten uttalat sig välvilligt om vikten av att ha uppmärksamheten riktad på denna fråga, och det framför jag mitt tack för. Motionerna utgår från Vätterns specifika situation som framtida vattenleveratör till 600 000—700 000 människor eller kanhända ännu fler. Vättern är på grund av vattnets förnämliga renligbet en sjö som man borde ta vara på för undersökningar.

Närsaltsproblematiken kommer vi att få kämpa med mycket länge. Att klara den är en av våra svåraste uppgifter. Alldeles speciellt hårt borde vi enligt min mening kämpa för att motverka de besvär med närsalter som kan uppstå 1 Vättern. Vättern är en sjö som skulle kunna utnyttjas för särskilda undersökningar, och erfarenheterna från dessa kunde sedan komma till användning för andra större sjöar och vattendrag i vårt land. Nu har Industriförbundet såsom remissinstans gått emot förslaget att särskilda medel skall ställas till förfogande för industrier kring Vättern under hänvisning till att man skulle underlätta konkurrensen för dessa industrier om man gav dem vissa fördelar framför andra industrier. Men om på dessa industrier ställs särskilda krav — vilket jag menar att man måste göra — för utsläppet av avloppsvatten till Vättern, anser jag det inte oriktigt ati lämna dem dessa anslag för att därmed ge dem möjlighet att ordna avloppet på bästa sätt. Vidare är det inte uteslutande på oss själva det beror att våra vattendrag förstörs; andra förhållanden kan också spela in, bl.a. vissa händelser ute i Europa och andra delar av världen. Sålunda inverkar exempelvis föroreningar som kommer från andra delar av Europa på surhetsgraden i vattnet. Det står för närvarande utom gränsen för våra möjligheter att med framgång angripa dessa problem, ehuru vi naturligtvis bör försöka nå fram till internationella överenskommelser. Herr talman!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

Herr talman! Jag ber att få understryka att herr Lothigius två gånger uttalat tvivel på att detta organ bör inlemmas i naturvårdsverket. Han sade vid ett par tillfällen: åtminstone i början bör det inlemmas. Detta är väl ett halvt underkännande av utskottets uttalande och av vad fru Sundberg här tidigare har sagt. Bland reservanterna har vi den uppfattningen, att det är bättre att redan från början göra denna forskningsnämnd fristående. Kommer den nämligen en gång in under naturvårdsverket, kommer den nog aldrig därifrån. Därför är vi inte intresserade av detta förslag. Jag noterar också med tillfredsställelse att herr Lothigius betonade att forskningen bör vara fri. Jag sade tidigare att man här kommer in på problem som flätas in i varandra och att det skulle bli störande för forskningen, om man inte skulle kunna fullfölja en forskningsuppgift som eventuellt flätats in i en annan på ett område som man från början inte tänkt sig.

Herr talman! Herr Lothigius har tagit upp frågan om de intressanta undersökningar som det kan vara anledning att företa med hänsyn till att Vättern är avsedd som dricksvattenförsörjare i framtiden. Detta är synpunkter som man i den fortsatta forskningen kan ha starkt intresse av att vidareutveckla, och det får väl bli en framtida uppgift att se vad som händer därvidlag. Fru Svensson tog upp frågan beträffande kommunernas reningsverk. Hon ansåg att några kommuner kommit i ett olyckligt läge. Det är naturligtvis riktigt, men en gräns måste dras någonstans, och utskottet kan inte lösa frågan enbart genom en välvillig skrivning. Det måste vara ett klart ja eller nej; det måste finnas ett klart besked om var man står. Fråga hade utan tvekan uppstått om hur långt bakåt gränsen skulle dras — en fråga som i och för sig skulle bli mycket knivig att lösa. Alla nya lagförslag måste väl ändå ta hänsyn till nuläget. Herr Tobé tog upp frågan om forskningen i framtiden och samordningen av denna. När det gäller städer och tätorter kommer de frågor det gäller att i hög grad falla in under begreppet miljöfrågor. Det gäller luftföroreningar, föroreningar av vattnet och biocider. Det är naturliga och stora frågor för denna forskning. Vad gäller sammankopplingen av planverkets forskning och naturvårdsverkets vill jag erinra om att de båda verken i sig själva är tillräckligt stora enheter. De behöver var för sig ha sin inriktning. Det hindrar naturligtvis inte att samordning kan ske mellan deras verksamhet beträffande forskning. Vad gäller planverket slutligen skulle jag vilja säga att detta i sin organisation inte har nått den definitiva och slutliga utformningen utan i framtiden kan behöva justeras.
Herr talman! Jag kan erkänna för herr Hansson i Skegrie att jag haft samvetskval när det gäller forskningssidan. Mitt ställningstagande har emellertid skett mot bakgrunden av nödvändigheten att sätta in resurserna där de nu behövs och där samhällsproblemen är störst på detta område. Med de erfarenheter jag fått av verksamheten på naturvårdsområdet kan jag säga att naturvårdsverket i allra högsta grad har möjlighet att överblicka var resurserna skall sättas in. Jag ser att vår jordbruksminister nu är inne i kammaren, och då kan vi kanske trots allt få en liten remissdebatt kring de miljöpolitiska frågorna.

Herr talman! Naturligtvis är det riktigt att en välvillig skrivning i ett utskottsutlåtande inte löser några problem, men vad ett utskott skriver eller inte skriver betyder väl i alla fall en hel del. Jag kan inte i utskottets utlåtande finna någonting positivt för de synpunkter som framförts i motion II: 1007, vilket jag beklagar. När jag talar om att detta inte stimulerar kommunerna, tänker jag inte bara på byggandet av reningsverk; det finns andra initiativ som man från statlig sida gärna vill att kommunerna skall ta.

Herr talman! Debatten har i huvudsak hittills rört sig om jordbruksutskottets utlåtande nr 19, men jag kommer för min del att gå över till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23 angående åtgärder för miljöoch naturvård. Bakom de önskemål som vi nu behandlar ligger en hel rad motioner i miljöoch naturvårdsfrågor. Allmänna beredningsutskottet har också under behandling en del andra, som man skulle kunna kalla punktmotioner i så dana ärenden. Under detta års riksdag har alltså en stor mängd motioner väckts i dessa frågor. Att motionerna i år är så många vittnar om att ämnet blir mer och mer aktuellt för varje år som går. Vi är dock, som herr Antby uttryckte det, sent ute. Vad som håller på att hända är helt enkelt att vi ökar vårt välstånd på bekostnad av den natur som måste vara frisk för att vi skall kunna leva. Vem trodde för några år sedan att t.ex. — som herr Lothigius nämnde — svavelsyra från skorstenarna i Ruhrområdet skulle följa med regnet ner i Sverige och göra vattnet i sjöarna så surt att fisken dör? Vem tänkte sig för ett halvsekel sedan, när det fanns ett 50-tal kemiska ämnen i våra vattendrag, att 1968 skulle i samma vatten till följd av utsläpp antalet kemiska ämnen vara omkring 50 000 och att vi nu varje år skulle släppa ut 300 å 400 nya ämnen i vår omgivning? För en tid sedan utkom en bok, som heter »Nu! Människans villkor, en bok av vetenskapsmän för politiker». Den innehåller ett kapitel, som heter Människans miljö. Där skildrar författaren den trefaldiga förstörelsen av luft, vatten och mark. Jag skall inte recensera det kapitlet, ty eftersom boken är ställd till politiker kan man väl förutsätta att de flesta av kammarens ledamöter har läst den, men jag kan inte underlåta att citera slutorden i ifrågavarande kapitel, som är en allvarlig varning för vad som håller på att ske. »Det är laboratoriemässigt omöjligt att pröva alla ämneskombinationer, som människan är utsatt för. Den avgörande frågan är hela tiden hur människan reagerar inför den totala expositionen. Vad betyder litet DDT, litet lindan, litet kvicksilver, litet bly i vår föda tillsammans med ämnen som asbest, svaveldioxid, koldioxid, ozon och partiklar bemängda med cancerframkallande ämnen i vår andningsluft? För en biolog är det uppenbart att vi måste vara utomordentligt aktsamma med vår om givande miljö. Vi kan, därför att vi ännu vet föga om orsakssammanhangen, starta förändringar och orsakskedjor som leder till katastrofala miljöförändringar. Det kan t.o.m. vara fråga om förändringar som direkt påverkar människan biologiskt. Att manipulera med miljön utan att känna ekologins lagar innebär samma risktagande som oförståndig lek med atomvapen. Alla försöker förhindra olyckshändelser som kan orsaka atomkrig, men ingen har ännu på allvar insett riskerna i samband med den i lavinartad takt pågående miljöförstöringen.» Detta är en oerhört allvarlig varning av en expert. Det är väl också oron för denna miljöförstöring som ligger bakom de många motionerna. Utskottet har också vid behandlingen av dessa frågor sett allvarligt på ämnet. På den punkten råder alltså inga delade uppfattningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Herr Tobé var inne på en del detaljfrågor, som gäller allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23, och jag vet att andra talare efter mig kommer att mera gå in på detaljer, varför jag inte skall göra det. Det är dock en sak i detta knippe av problem som jag vill nämna och som vi väl så småningom återkommer till i ett särskilt utlåtande från allmänna beredningsutskottet. Det gäller sjön Vättern i min hemtrakt. Vikten av att den sjön bevaras och skyddas från ytterligare förstörelse har påpekats och kommer väl ytterligare att påpekas. Jag vill erinra om ett exempel, nämligen Bodensjön i Schweiz, som en gång var av samma kvalitet som Vättern men som nu är definitivt död. Den utvecklingen får inte Vättern gå till mötes — det måste förhindras. Därmed nog om detaljer. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas är egentligen den, att utskottsmajoriteten menar att den verksamhet som bedrives på detta område är tillräcklig för närvarande. Man redogör för vilka myndigheter, utredningar, arbetsgrupper, forskningsobjekt o. s. v. som är i gång och anser det vara till fyllest. Vi reservanter är inte övertygade härom. Vi tror inte heller att det nystartade naturvårdsverket, som — det får man väl lov att säga — har fått en god start, kan klara allt. Därför yrkar vi reservanter på att ett miljöpolitiskt handlingsoch samordningsprogram skall upprättas under parlamentarisk medverkan samt att en parlamentariskt sammansatt utredning tillsättes för utformningen av en riksplanering. Vi anser att samhället på det sättet får ett bättre helhetsgrepp på dessa viktiga frågor. Det är av denna anledning som vi reservanter gått en annan väg än utskottsmajoriteten. Jag kommer senare att yrka bifall till reservationen vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23.
Herr talman! Det är med mycket stor glädje som jag konstaterar att det blivit alltmer »inne» att resonera om miljöpolitik. Att detta är ett stort och mycket omfattande ämne exemplifieras bl.a. av att vi i denna fråga i dag har flera olika utlåtanden från olika utskott uppe till gemensam behandling. Det är glädjande att intresset ökar. Det är också glädjande att de olika insatserna och de olika förslagen här i riksdagen i denna fråga präglas av en mycket positiv ambition att komma till rätta med alla de avigsidor som en bristande miljövård kan medföra. Det som skiljer oss åt är ofta bara ambitionsgraden, tillvägagångssättet och liknande detaljer. I fråga om jordbruksutskottets utlåtande, som rör luft, vatten, grustäkter, naturvård och sådant, vill jag inskränka mig till att instämma i det anförande som hållits av herr Hansson i Skegrie. Miljöpolitiken har dock kommit att omfatta långt mer än vad som kan räknas till de yttre miljöfaktorerna. Det är just denna andra sida av miljöbegreppet som varit föremål för behandling i allmänna beredningsutskottet under en följd av år. I detta utskott har man mer och mer kommit fram till att miljöfaktorerna är någonting som hör samman med innehållet i vår levnadsstandard och atmosfären människorna emellan. Det är kanske denna stora och vida bas för debatten som i många fall gör det svårt att finna de riktiga lösningarna. Det är fråga om en satsning på en tredje dimension i vår levnadsstandard. Vi har nått långt när det gäller höjden på levnadsstandarden. Den höga levnadsstandarden är också ganska bred; den har nått ut till de flesta människor i vårt land. Frågan är emellertid, om det nu inte är tid att satsa på den tredje dimensionen: djupet och innehållet i den levnadsstandarden. Det visar sig nämligen att levnadsstandarden inte alltid är avhängig endast av materiella villkor, vilka i och för sig naturligtvis är en viktig bas som dock inte tycks vara tillräcklig. Jag har några gånger från denna talarstol tillåtit mig att uttrycka det förhållandet med orden: det räcker inte att människan har något att leva av, hon måste också alltid ha någonting att leva för. Det blir något av en konfliktsituation emellan människans biologiskt grundade förmåga och samhällets ambitioner och önskemål när det gäller den tekniska utvecklingen. Det är inte fråga om att det ena skall utesluta det andra, det är fråga om att kunna ta till vara teknikens utveckling utan att man därmed samtidigt försämrar människans situation. Dessa värden är som sagt ganska svårgripbara men de finns dock med i bilden, och problemen i samband härmed måste hela tiden bli föremål för försök till lösningar. Herr Björk sade att man redan mycket länge varit inne på detta när det gäller miljön på arbetsplatser och liknande. Det är bra att man varit inne på det, men frågan är hur man har lyckats och hur långt man har kommit. Vi kommer inte förbi det trista faktum, att det av statistiken går att utläsa att allt fler människor blir disharmoniska och får psykiska besvär på grund av sin arbetssituation, att en tredjedel av alla sjukdagar är betingade av disharmoni och stressfaktorer och att den delen tenderar att öka. Detta är ett observandum som visar att man inte lyckats i sina ambitioner. Det är så många nya faktorer som påverkar människan i det moderna samhället, och forskningen och upplysningen måste därför vara mycket intensiv. Det finns inga universallösningar på dessa problem. Man framlägger massor av initiativ och förslag i dessa olika motioner, och man använder en rad honnörsord som dock är tillämpbara. Det är fråga om hur samhället planeras, förhållandet mellan bebyggelseutveckling och befolkningsfördelning, det är i många fall fråga om att kunna ge upplysning och vägledning, att lämna råd och att intensifiera forskning. I vissa fall kan det vara fråga om förbud, stimulans, avgifter, kanske beskattning som rör just de yttre bekymren när det gäller miljöfaktorerna. Efter det att centerkravet på ett miljöpolitiskt handlingsoch samordningsprogram sedan 1962 ständigt avvisats och avhånats här i riksdagen är det med mycket stor glädje jag konstaterar att vi numera fått en betydande bredd kring denna debatt. Det är också intressant och glädjande att statsrådet Palme 1967 offentligt krävde ett sådant program. Så långt har vi ännu inte kommit när det gäller utskottsmajoriteten i allmänna beredningsutskottet. Jag har av de diskussioner vi tidigare har fört fått det intrycket, att man anser att detta är något som sköts av naturvårdsverket, att initiativen tas på departementsnivå och att det därför är onödigt att motionärer gör sig besvär — det här klarar sig ändå. Vi får väl som motionärer finna oss i den behandlingen; huvudsaken är dock att det händer något på detta område, och det har hänt en hel del under de senaste åren. Vi får väl hoppas att det går att rätta till de skador som uppstått och att det också på sikt skall gå att på olika vägar söka sig fram till planering och forskning som kan ge människorna en riktig vägledning. Jag har med det anförda bara velat understryka betydelsen av vårt krav på ett miljöpolitiskt handlingsoch samordningsprogram, som också innebär att man tar sikte på en riksplanering av större omfattning än nu. För denna riksplanering anser jag att det behövs mera vidsträckta fullmakter än de som finns nu. Det blir nödvändigt med hänsyn till den framtida utvecklingen. Herr talman! Jag ber att få återkomma med mina yrkanden i fråga om de olika utskottsutlåtandena.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord beträffande ett avsnitt av de många viktiga frågor som är under behandling just nu, nämligen den framtida vattenförsörjningen. Vi har hittills varit mycket lyckligt lottade i vårt land i fråga om vattenförsörjningen. Vi ligger på tredje plats här i Europa, efter Norge och Island, vad beträffar avrinningsmängden per invånare. Denna tillgång har också lett till att man kanske har varit alltför benägen att lösa vattenfrågan efter ett punkttänkande med lokala anläggningar och små verksamhetsområden. Men undan för undan har det visat sig att det uppstår vattenunderskott som leder till att man måste genomföra större och kanske långväga vattentransiteringar. Den totala förbrukningen av vatten har också stigit mycket kraftigt och man räknar med att vid slutet av detta sekel förbrukningen är dubbelt så stor som den nuvarande. Orsakerna härtill är naturligtvis ökad folkmängd, sanitär standardhöjning och större industriell förbrukning. Vidare har givetvis bebyggelsens strukturförvandling och koncentrationen av befolkningen väsentligt ändrat våra gynnsamma vattenförhållanden. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att mera vittgående planeringar görs, inte bara med regionplaner som hittills har varit fallet, utan sådana som syftar till en riksplanering. Jag tror att det blir mer och mer nödvändigt att vi siktar till att få klarhet i var vi skall få vårt vatten i framtiden. För närvarande tar tätorterna ungefär 60 procent av sitt behov från ytvatten och 40 procent från grundvatten. Socialstyrelsen har i ett remissyttrande sagt att den framtida vattenförsörjningen för flera större orter är synnerligen allvarlig. Jag skulle vilja påstå att det inte dröjer länge förrän det kan gälla även vår landsbygd. Det finns områden som blir mer och mer hotade. Grundvattnet löper risk att bli förorenat på grund av att alla de naturliga reningsanläggningarna, våra grusåsar, undan för undan har exploaterats, så att ytvattnet rinner direkt ned i grundvattnet. Våra vägdiken förorenar också, särskilt när ytvattnet förorenats av olja. Förorening uppstår även genom större kreatursbesättningar och inte minst genom ensilageanläggningar som i stor utsträckning saknar skyddsanordningar. Inom parentes kan nämnas vad miljövårdsforskningsutredningen framhållit — beträffande föroreningen från dessa anläggningar. När det rör sig om en anläggning av normal storlek motsvarar föroreningen orenat avloppsvatten från ett samhälle med 5 000 invånare. Blir grundvattnet förorenat måste det på vissa håll på landsbygden dras fram vattenledningar för att friskvattenbehovet skall kunna tillgodoses. Under dessa förhållanden måste uppmärksamheten inriktas på våra nuva rande stora vattentillgångar, nämligen våra största sjöar. Dessa får inte bli förorenade i högre grad än vad som nu är fallet, och man måste försöka avhjälpa de nuvarande bristerna. Det har här talats om bl.a. Vättern. Jag vill påpeka att vattenomsättningen i våra sjöar är mycket olika. I regel brukar man räkna med en omsättningstid på fyra år för våra större sjöar — kanske tre år som i fallet Vänern. Men för Vättern är omsättningstiden 60 år vilket innebär att om Vättern skulle bli så förorenad att vattnet inte kan användas utan rening, skulle det förflyta 60 år innan man återfår friskt vatten genom naturlig omsättning. I detta sammanhang kommer också planeringsfrågan in i bilden. Vilka delar av vårt land skall tillgodoses med vatten från våra större sjöar? Denna fråga blir alltmer aktuell, därför att även utlandet börjar uppmärksamma våra vattentillgångar. Detta gäller Danmark, Nordtyskland och Holland som faktiskt har kalkylerat med pipe-lines från Sverige för att få sitt vattenbehov tillgodosett. Då måste denna fråga ställas: Har vi planerat så, att vi nu klart kan säga ifrån, om vi kan lämna ett sådant vattenbidrag och i så fall varifrån? Det är därför nödvändigt med en riksplanering.

Men man förklarar sedan att takten i verksamheten självfallet blir beroende på de resurser som ställes till förfogande. Det är ju beklagligt, om resurserna skulle lägga hinder i vägen för en sådan riksplanering inom den närmaste tiden. Därför är det nödvändigt att sådana resurser ställs till förfogande, att en riksplanering omedelbart kan sättas i gång och ge svar på de frågor som jag här har ventilerat.

Herr talman! Jag vill beteckna miljövården som det vid sidan av u-hjälpen helt dominerande politiska problemet, sett dels i framtidsperspektiv, dels i globalt perspektiv. De båda frågorna hänger i många avseenden ihop; man kan säga att det rör sig om en fördelning av naturresurserna i tiden och rummet. Mot bakgrunden av en sådan principinställning betecknar jag naturligtvis naturresursutredningens betänkande och Kungl. Maj:ts proposition nr 37 som utomordentligt glädjande. Miljöpolitik har blivit något av en politisk »pop» på sista tiden. För att hämta en annan liknelse från populärmusiken, vill jag uttrycka den förhoppningen att miljöpolitiken måtte bli en »evergreen» — alltså alltid grön, ordagrant översatt. Det passar ju bokstavligt mycket bra på naturvårdsfrågor, men den mera bildliga betydelsen »alltid aktuell» är vad jag närmast åsyftar. När det gäller satsningar på miljövården har vi inte råd att spara. De tankegångar som exempelvis herr Larsson i Borrby utvecklade från denna talarstol för en stund sedan visar ju klart att det finns en svåruppnåelig eller svåranalyserad ekonomisk effekt av miljöpolitiken, som uppenbarligen är av mycket stor samhällsekonomisk betydelse. För egen del tycker jag att det nu kunde vara tid att gå över till benämningen miljövård och lägga det föråldrade begreppet naturvård åt sidan. Att begreppet är föråldrat visar sig bl a. däri att man ideligen måste tala om naturvård i utvidgad bemärkelse. Det är bättre att ha det samlande begreppet miljövård. Den benämningen har inte antagits ännu, men det finns en god chans att så sker när immissionssakkunnigas betänkande relativt snart, hoppas jag, kommer att föranleda en proposition till riksdagen. En glädjande och positiv företeelse i Kungl. Maj:ts proposition nr 37 är förslaget om en miljövårdsberedning. Tyvärr får riksdagen inte ta ställning till den viktiga frågan. Den tar Kungl. Maj:t hand om själv. Jag ser miljövårdsberedningen som ett första steg mot ett miljödepartement. Frågor som rör vår miljö är så väsentliga, att de bör samlas och samordnas inom ett departement i framtiden. Detta innebär givetvis en departementsindelningsprincip som avviker något från den nuvarande, men även i det fallet tror jag att man måste företa en strukturrationalisering. En detalj som har diskuterats motionsvägen är frågan om den forskningsnämnd, som Kungl. Maj:t föreslagit, skall knytas till naturvårdsverket eller arbeta fristående. För närvarande finns det en tendens till att lägga in forskningsverksamhet och fördelning av forskningsanslag i administrativa organ. Det är en i många hänseenden betänklig utveckling. Och i detta fall tror jag det är speciellt olyckligt, eftersom miljövården måste expandera mycket snabbt och det därför är nödvändigt att inrätta flera organ som kan dela upp verksamhetsområdet. Man måste så att säga ha en kostym att växa i. Vad sedan gäller de nya riktlinjerna för statsbidragsbestämmelser för kommunala avloppsreningsverk hälsar jag dem med största tillfredsställelse. Man kan rikta anmärkningar mot detaljer, exempelvis mot begränsningen i vad som föreslås skola ingå i bidragsunderlaget. Det kan i vissa fall vara fråga om väsentliga praktiska invändningar men jag tycker att principen, d.v.s. renodlade stimulansbidrag, är helt riktig. Målsättningen måste ju vara en så höggradig rening av vårt avloppsvatten att det i princip skall kunna återföras till samma vattenområde som det vilket utnyttjas som vattentäkt. Dessa tankegångar har utvecklats tidigare i debatten och jag skall inte gå närmare in på dem annat än genom att antyda vilken betydelse detta har för vattenbalansen och vilken effekt det har på möjligheterna till ett mer optimalt utnyttjande av vattnets självreningsförmåga. En hundraprocentig re ning av avloppsvattnet är ju praktiskt ouppnåelig. Jag vill också anföra tveksamhet mot sådana regionala lösningar, som planeras och som utnyttjar tunnelsystem med Östersjön som recipient. Jag tror att ett realiserande av ett sådant förslag bara innebär en geografisk omfördelning av problemen. Man skall angripa problemen vid källan i stället för att flytta ut dem i Östersjön, som enligt uttalanden under den allra, senaste tiden befinner sig så långt ute på det sluttande planet i nedsmutsningshänseende att det är mycket stor fara för hela detta innanhav. Det är alldeles givet att man måste utveckla avloppsreningstekniken och det måste ske i en snabbare takt än hittills. Man får nu i någon mån organisatoriska resurser för en sådan utveckling av tekniken, men de ekonomiska resurserna räcker fortfarande inte till. I detta sammanhang kan man inom parentes peka på fritidsfiskeutredningens förslag om en allmän fiskeavgift, som kan ge betydligt ökade resurser för viss vattenvårdsforskning. Med den utformning som utredningen gett detta förslag är det inte fråga om en punktskatt utan om en helt separat fond som skall förvaltas fristående och som skall vara bl.a. vattenvården till gagn. Jag anser också att man måste satsa på små, ekonomiskt konkurrenskraftiga anläggningar, som bygger på infiltration av det höggradigt renade vattnet. Detta bör vara en målsättning. Man bör också sträva efter att få fram ekonomiskt mindre krävande avloppsledningssystem. På detta område arbetar vi ju med ungefär samma teknik som för 50 år sedan, och det förefaller inte vara i överensstämmelse med den tekniska utveckling som förekommit på andra samhällsområden. att restaurera förstörda vatten är också väsentliga. Det gäller också där att utveckla tekniken; på detta område är många experter ännu tveksamma. En punktsatsning här skulle betyda oerhört mycket och innebära synnerligen väl utnyttjade resurser inom miljövården. Miljövårdens och miljöforskningens relativt knappa resurser i förhållande till dessa frågors oerhörda betydelse medför att kraven på ett optimalt resursutnyttjande blir mycket höga. Härvid har dokumentationsoch informationsverksamheten en fundamental betydelse, något som vi också betonar i motionsparet I: 501 och II: 626. Allmänna beredningsutskottet har i sitt utlåtande nr 22 uttalat sig mycket positivt om dessa motioner, men utskottsmajoriteten vill passivt avvakta vad naturvårdsverket kan komma att företa sig på området. Det krävs emellertid ett aktivt handlande även från riksdagen, och detta föreslås också i reservationen till det nämnda utlåtandet. Speciellt väsentligt är det att nu trycka på dokumentationsoch informationstekniken mot bakgrunden av att naturvårdsverkets relativt måttliga äskande i årets statsverksproposition prutades mycket hårt på t.ex. posten Bidrag till naturvårdsupplysning, d.v.s. just informationsverksamhet. Man begärde för detta ändamål en anslagshöjning med 250000 kr. men departementschefen medgav endast 50 000 kr. Det är alldeles uppenbart att detta anslag är helt otillräckligt för den ifrågavarande informationsverksamheten. Man frågar sig om en satsning på forskning och en samtidig åtstramning på informationssidan innebär ett optimalt resursutnyttjande ur samhällsekonomisk synpunkt. Dokumentationsoch informationsproblemet är av generell natur. Man kan konstatera att det kommer igen på verksamhetsområde efter verksamhetsområde. I stort sett all mänsklig aktivitet dokumenteras i någon form — all mänsklig aktivitet leder till någon form av information. Men systematiseringen av dokumentation och information släpar efter på ett påtagligt sätt. Det är nödvändigt med översikter, sammanfattningar, söksystem, internationell samordning, samordning mellan olika mänskliga aktivitetsområden. Idémässig konkurrens mellan forskare är bra, men om konkurrensen bara beror på dubbelarbete på grund av bristfällig ömsesidig information mellan forskarna, så skulle jag vilja säga att detta har mänskligheten inte råd med när resurserna är knappa och när objektet för forskningen är miljövård. Att snabbt föra ut forskningsresultaten i praktisk tillämpning är också någonting som måste underlättas. Forskningsresultat kan i och för sig vara intressanta, men ligger de i skrivbordslådor eller eljest oåtkomliga för dem som praktiskt kan tillämpa resultaten är de inte av särskilt stort värde. Här har vi just informationsproblemet — det problem som kommer igen på alla områden — och svårigheten att överblicka det väldiga informationsutbud som finns i samhället i dag. Det är alldeles uppenbart att man här måste satsa på ett internationellt samarbete. Miljöproblemen är i stort sett desamma över hela jorden.

Och vi är det lyckligtvis inte heller. Det är inte så illa som utskottsmajoriteten påstår; åtskilliga internationella initiativ har tagits från svenskt håll Vi vet också att internationella dokumentationsoch informationssystem tar lång tid att bygga upp, inte minst om en rad nationella system redan har byggts upp. En inskränkt inriktning på att bygga upp en nationell dokumentationscentral, såsom utskottsmajoriteten förordar, är alltså i realiteten ett hinder för den internationella verksamheten. Man måste ju ha de nationella dokumentationssystemen som bas för ett internationellt system, och om de nationella systemen då inte direkt kan översättas måste man lägga ned stora kostnader och mycket arbete på att föra över information från ett system till ett annat. Här finns ett klart utrymnme för initiativ i internationella organ, och på den punkten har vi i motionerna framfört konkreta förslag.